Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen agerar med anledning av EU-kommissionens förslag till regelförenkling för små och medelstora företag. Kommissionen presenterade förra hösten en rapport om att anpassa EU-lagstiftningen till de små företagens behov. Utgångspunkten i denna är att de små företagens behov ska beaktas redan när förslaget utformas; tänk småskaligt först. Det är en bra ansats. Arbetet med att underlätta vardagen för våra mindre företag är viktigt. Arbetet med att förenkla för företag inom EU är viktigt och en förutsättning för att nå framgång i det nationella förenklingsarbetet. Det är och kommer att fortsätta vara en angelägen uppgift att påverka förenklingsarbetet inom EU för att driva för Sverige viktiga frågor. Att generellt undanta små och medelstora företag från lagstiftning, till exempel på arbetsmiljöområdet, är olämpligt. Förslag som ger möjligheter till lättnader eller undantag för mindre företag måste bedömas och analyseras från fall till fall. Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas och utsättas för större risker än arbetstagare i stora företag. Skyddet för säkerhet och hälsa ska inte bero på i vilket företag man arbetar. Att undantag inte ska ske på ett generellt sätt utan bedömas från fall till fall har regeringen också framhållit vid flera tillfällen, nu senast i Sveriges svar på kommissionens samråd om smart lagstiftning. När det gäller arbetsmiljö och arbetsrättsfrågor kan EU endast anta minimidirektiv. Det innebär att Sverige har möjlighet att anta eller behålla regler som går längre och ger ett bättre skydd för arbetstagare än vad som anges i direktiven. I EU-direktiven på området sägs också att ett genomförande inte bör leda till att de skyddsnivåer vi redan har i nationell lagstiftning sänks. Detta gäller självfallet även när regler tas fram som träffar våra mindre och medelstora företag.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Det är en stor och allvarlig fråga som jag har väckt med denna interpellation.

Kommissionen meddelade vidare att man skulle fortsätta arbeta med medlemsstaterna för att hjälpa dem att undvika så kallad gold-plating, det vill säga att man på nationell eller regional nivå skulle införa hårdare krav än vad EU-lagstiftningen sade. Vid Europeiska rådet den 9 december i fjol ställde sig Sveriges regering bakom rapporten. Vi blev lite oroliga, för det var ju ett tecken på att regeringen gillade rapporten. Vi vet också att näringsminister Annie Lööf har pekat ut fem branscher som man vill applicera det här småföretagartestet på. Som Hillevi Engström mycket väl vet har de fackliga organisationerna LO, TCO och Saco skrivit om detta.

Enligt organisationerna strider detta mot principen om likabehandling, och faktum är att de flesta allvarliga arbetsmiljöproblemen finns inom små och medelstora företag. Undermåligt skydd och låg investering i arbetsmiljön leder som alla vet till skador för arbetstagarna men också till stora kostnader för både företag och samhälle. I förslaget talas också om företag med låg risk. Frågan är vad det kan vara. Är det inte så att det är lägre risk för arbetsskador i de företag som har ett medvetet systematiskt arbetsmiljöarbete och jobbar igenom dessa saker? Frågan är alltså vad som menas med låg risk. Herr talman! Jag törs inte lita på svaret som ministern ger. Varför inte det? Jo, för att regeringen har monterat ned Arbetsmiljöverket. Skälet var, enligt förre ministern Littorin, att minska byråkratin. Att skära ned på antalet inspektioner låg som en av punkterna i rapporten när den började arbetas fram, och det tog regeringen. Står vi verkligen på säker mark, arbetsmarknadsministern?

Herr talman! Låt mig upprepa mitt inlägg från tidigare. Arbetsmiljön är en viktig del av arbetslinjen. Det handlar om att människor ska komma in på arbetsmarknaden och att färre ska slås ut. Vi kan se att de små företagen många gånger har en mer utsatt position när det gäller arbetsmiljö. Därför är det viktigt att samma regler ska gälla. Man ska inte utsättas för större risker i ett mindre företag än i ett större. Det finns branscher som inte är lika olycksdrabbade rent fallmässigt som byggarbetsplatser, men på många arbetsplatser där kvinnor arbetar är utsattheten för hot och våld, belastningsskador och psykisk ohälsa större. Det är därför viktigt att anställda får en god arbetsmiljö oavsett var de arbetar. Under min tid som statsråd har regeringen satsat på Arbetsmiljöverket och inte minst på kvinnors arbetsmiljö och arbetssituation. Det är jag nöjd, glad och stolt över. Jag hoppas att kunna fortsätta kämpa för arbetsmiljöns betydelse eftersom det är en viktig del i arbetslinjen.
Herr talman! Frågan är om regeringen kan tänka sig något som helst undantag. Om näringsministern vill införa detta test i olika branscher, till exempel i hotell och restaurangnäringen och tillverkningsindustrin, kan arbetsmarknadsministern då säga här i kväll: Nej, det blir inga undantag. Vi kommer absolut inte att ha en differentiering när det gäller lagstiftning kring arbetsmiljö eller arbetsrätt baserat på kommissionen förslag. Det kommer vi inte att genomföra i Sverige. Det är svaret jag vill ha. Jag kan också påminna om så kallad gold-plating. Vad säger regeringen om det? Kommissionen ska arbeta för att man inte ska lägga högre krav på nationell och regional nivå. Kommissionen ska till och med lägga upp en resultattavla så att man kan följa medlemsländerna i detta. Vi behöver klara besked. Varför har inte Hillevi Engström involverat de fackliga organisationerna? Var finns samrådet? Kommissionen har inte haft ett tillräckligt samråd i Europa, och regeringen har inte haft det samråd som krävs här i Sverige. I går tror jag att det togs kontakt mellan organisationerna och regeringen om att ha ett möte om detta. Det är viktiga frågor som berör alla arbetsplatser. Det är i de mindre företagen de flesta arbetsplatser finns. Därför vill vi ha beskedet att man absolut inte kommer att göra någon typ av differentiering. Europaparlamentet har ju hanterat den här frågan. Man har sagt att parlamentet uppmanar kommissionen att öka harmoniseringen av lagstiftningen i syfte att minska möjligheten att överreglera och få till stånd en mer systematisk användning av småföretagartestet. Den konservativa, den liberala grenen i parlamentet har alltså sagt att man ska minska möjligheten att överreglera, det vill säga ha nationella regler som är bättre och ger högre skyddsvärde i Sverige till exempel. Det är inte heller lugnande att veta att centerpartister och folkpartister har fått igenom ändringar i skrivningar i parlamentet från en skrivning som garanterade EU-direktivet till att man mer ska harmonisera lagstiftningen. Det gör inte mig lugn. Garantierna måste komma. I utskottet har vi frågat Hillevi Engström om det här tidigare. Fredrik Reinfeldt ställde sig bakom rapporten. Står man bakom den rapport som säger att man ska göra försök med olika lagstiftning beroende på vilken typ av företag det är? Är Hillevi Engström beredd att säga här i kväll att det absolut inte kommer att ske? Det är det beskedet vi vill ha. Jag önskar också att man kunde involvera de fackliga organisationerna mer. Man har bara frågat företagen. Man har inte frågat dem som jobbar där.
Herr talman! Som jag har sagt tidigare: Arbetsmiljön är en viktig del i regeringens arbetslinje. Att generellt undanta små och medelstora företag från regler på arbetsmiljöområdet anser jag vara olämpligt. Det ska inte spela någon roll var man är anställd. Man ska ha en säker och trygg arbetsmiljö oavsett företagets storlek. Av statistiken vet vi att vi har mer problem med arbetsmiljön på de mindre företagen, inte minst på enmansföretag inom skogs och jordbruk till exempel. Skyddet ska inte bero på var man arbetar. Det ska vara en bra och stabil lagstiftning där Arbetsmiljöverket också har en viktig roll. När det gäller arbetsmiljö kan inte EU anta något annat än minimidirektiv. Regeringen vill inte heller harmonisera arbetsrättens område i EU. Jag har varit tydlig i den här delen. Jag tycker att det är viktigt att ha bra relationer med arbetsmarknadens parter. Det tycker jag också att jag har. Vi kommer att ha ett högnivåmöte framöver med såväl arbetsgivare som fack. I arbetsmiljöhänseende är de lika viktiga eftersom arbetsmiljön bygger på en samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden.
Herr talman! Man har ju legat på från LO, TCO och Saco för att få det här samrådet. Man vill ha det på handläggarnivå också. Jag ställer om frågan: Kan regeringen tänka sig något som helst undantag? Det räcker inte med att svara att det inte ska vara generellt. Kan man tänka sig något undantag och i så fall vilket? Det är viktigt att få svar på de frågorna. Jag är helt övertygad om att vi måste återkomma i den här frågan och hela tiden ligga på. Det finns så mycket annat i detta. När man började med detta talade man om verksamhet med låg risk. Man skulle undvika att ställa högre krav nationellt. Man sade att arbetsplatsinspektionerna skulle minskas med 20 procent och så vidare. Man skulle inte behöva göra riskbedömningarna skriftligt. Vår statsminister godkände rapporten. Vi vet att näringsministern vill genomföra test i olika branscher. Det är därför jag frågar: Kan Hillevi Engström tänka sig något enda undantag när det gäller arbetsmiljölagstiftningen? Kvällen är sen, så Hillevi Engström sade väl fel. Hon sade att hon inte kan tänka sig det när det gäller arbetsrätten, men det är väl arbetsmiljön hon menar. Jag tackar en tålmodig minister som har hållit ut i kväll. Vi kommer att ses i morgon i en annan arbetsmiljödebatt. Kan vi få ett klart besked? När jag har fått det ska jag gå och raka mig, för nu börjar skägget växa ut.
Herr talman! Arbetsmiljön är ju viktig också för oss här i kammaren, såväl för anställda som ledamöter och statsråd. Det har varit en lång dag. Jag tycker att arbetsmiljön är prioriterad. Ni som känner mig vet att det är en fråga som jag driver kraftfullt. För att svara Raimo Pärssinen är det naturligtvis viktigt att riskbedömningar är skriftliga, annars är det ju inga riskbedömningar som man kan gå tillbaka till. Jag tror att det också behövs mycket kunskap bland många fler om arbetsmiljöns betydelse och vad den kostar i form av människors lidande och samhällsekonomiskt. Där tror jag att man kan behöva bli ännu mycket bättre. Om man satsar på arbetsmiljön får man mångdubbelt igen. Vi har en bra prognos för det här året när det gäller arbetsmiljösituationen i Sverige. Jag hoppas att det håller i sig. Betydligt färre människor har mist livet på sin arbetsplats. Varje person som mister livet är naturligtvis en för mycket. Jag tycker också att det arbete som Arbetsmiljöverket gör där man inriktar sig på de mest riskutsatta branscherna är riktigt. När det gäller de företag som har en bra och säker arbetsmiljö behöver inte Arbetsmiljöverket vara riktigt lika mycket på, utan man bör inrikta sitt inspektionsarbete på de företag där det är störst risk. Ingen ska behöva ha en dålig arbetsmiljö även om man jobbar i en bransch där man kanske inte kan se riskerna med blotta ögat. Det kan finnas andra arbetsmiljörisker. Jag kan inte vara mer tydlig än så. Arbetsmiljön är viktig för regeringens arbetslinje. Såväl små som stora företag ska omfattas av de regler som finns.